Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Arbetslösheten är väldigt hög i västra Skåne, framför allt i min hemkommun Landskrona. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar att alla som vill och kan ska ha ett jobb att gå till. Det tycker jag att arbetsmarknadsministern kan utveckla lite mer, för det är de facto så att 440 000 personer är arbetslösa i Sverige i dag. Det är näst intill en fördubbling sedan 2006, och då måste man fundera över om det antingen är en medveten politik eller ett rent misslyckande. Som jag ser det finns det två strategier i den borgerliga regeringens jobbpolitik. Det är att sänka skatten, och det är lönesänkningar. Det jag menar med lönesänkningar är att man genom reservationslönerna - genom a-kassan - ser till att trycka ned lönerna. Man har inte höjt a-kassan, utan tvärtom sänkte man den vid regeringens tillträde 2006. Det är egentligen klassisk moderat arbetsmarknadspolitik, men man döljer den i någonting annat - man säger att det är den nya arbetarpolitiken och att man skapar jobb. I dag är de facto 440 000 människor arbetslösa, och det var 260 000 år 2006. Vad tänker arbetsmarknadsministern göra åt det? Det här med att man tror att man skapar jobb genom att ha en låg ersättningsnivå för dem som är utanför arbetsmarknaden är ju helt felaktigt tänkt. Det viktigaste för svensk arbetsmarknad är nämligen att det finns människor som är anställningsbara när företagen behöver dem. Det som har hänt i min hemkommun, och det som föranledde mig att skriva interpellationen, är att ett antal företag har fått slå igen eller flytta verksamheten utomlands och därmed säga upp samtliga anställda. Det är möjligt att man kan göra det; det har vi alltid bejakat i svensk socialdemokrati och i svensk fackföreningsrörelse - är det strukturella förändringar ska man göra det. Då är det dock också viktigt att det finns en arbetsmarknadsutbildning och en rejäl a-kassa för människor att falla tillbaka på, så att de därifrån kan omskolas och komma in i de nya jobb som skapas. Så har Sverige vuxit starkt under hela 1900-talet. Det är det här jag tycker att den borgerliga regeringen har misslyckats fullständigt med, arbetsmarknadsministern. Man har dragit ned antalet arbetsmarknadsutbildningar till ca 6 000. Till 440 000 arbetslösa har man 6 000 arbetsmarknadsutbildningar. Hur ska människorna som går ut från det företag som senast slog igen i Landskrona göra? Vad har de för erbjudanden? Många av dem är över 50 år; det är den allra största gruppen eftersom det har varit nedskärningar tidigare. Vad ska de som är 55 år och till och med lite äldre göra? Vad är rådet till de människorna för att de ska komma tillbaka till arbetsmarknaden?

Herr talman! Situationen är tuff i Skåne, detta trots Öresundsintegrationen som tidvis ändå har gett många unga jobb - de har kunnat pendla från Skåne till Danmark och få jobb där. Vi kan se att arbetslösheten är så hög att vi har fått bidrag från EU för att vi har så många arbetslösa ungdomar, och på det sättet ligger vi i samma klass som Spanien och de andra sydländerna. De har också fått speciellt stöd för att de har väldigt hög ungdomsarbetslöshet. Det här är allvarligt, för om man börjar sitt liv på det sättet är risken att man kanske i värsta fall aldrig kommer i jobb. Det blir allt fler så kallade NEET. Det innebär att man inte finns registrerad i arbete och inte heller i utbildning eller på annat sätt. Man får inte heller försörjningsstöd. Man är helt enkelt utanför systemet. På något sätt försörjs man. Inte minst är det många vuxna barn som försörjs av sina föräldrar. Men det är inte bra för framtiden när allt fler hamnar i den här situationen. Vi kan också se att skuldsättningen är hög bland unga. I de värst drabbade kommunerna är var tionde ungdom överskuldsatt. Man kan inte betala sina skulder och har hamnat hos kronofogden. Om man då dessutom är arbetslös och bostadslös förvärrar det läget. Det vi vet om skuldsättning är att det är lätt att bli skuldsatt men väldigt svårt att ta sig ur, för det finns ju en anledning till att skulden uppkommer från början. Man har inte pengar, och det finns inget som tyder på att man kommer att få pengar, men då har man dessutom räntor att betala. Grundproblemet är dock arbetslösheten, för det finns ett tydligt samband mellan unga arbetslösa och ökad skuldsättning. Samtidigt finns det ett behov av arbetskraft, men ofta efterfrågas kompetens som många inte har. I många fall måste man ha körkort - det är många unga som inte har råd att skaffa sig det - och olika typer av utbildning. Det kan vara teoretisk utbildning och yrkesutbildning. Här tror jag att man rent konkret skulle kunna göra mycket. Man skulle kunna ge Arbetsförmedlingen uppdraget att se till att utbildningen kompletteras. Det första steget är att se till att de som inte har grund och gymnasieutbildning får det - arbetslösheten är mycket högre i de åldersgrupperna bland dem som inte har en grundläggande utbildning - och att satsa mer på högskoleutbildning. Både Malmö högskola och Lunds universitet har till och med dragit ned på platserna. Det ska sättas i samband med att befolkningen växer, det vill säga att det är extra illa med tanke på detta. Framför allt växer den unga delen av befolkningen, och Skåne är en väldigt ung del av Sverige. I Malmö, som jag kommer från, är varannan under 35 år, och söktrycket är högt. Det är väldigt många som söker till utbildningar, men tyvärr räcker inte platserna. Det värsta är såklart platsbristen på bristyrkesutbildningar till yrken där det verkligen behövs folk. Det finns ju många sådana, förskollärare, specialister av olika slag, högskoleingenjörer och så vidare. Men även efter de så kallade vanliga utbildningarna är det mycket goda chanser att få jobb. En konkret sak som man skulle kunna göra är att utöka platserna på våra högskolor och på Lunds universitet, för chansen att de unga som går där ska få jobb efteråt är stor. De flesta får jobb.

Herr talman! Jag kan konstatera att arbetsmarknadsministern pratar om allting annat än om dem som är arbetslösa. Det är en klen tröst för de 440 000 som är arbetslösa och de som blir arbetslösa att antalet sysselsatta har ökat. Jo, men befolkningen har också ökat. Arbetslösheten är de facto nästan dubbelt så hög i dag, 2014, som den var 2006. Det går inte att komma ifrån. Vad har ni då gjort? Jo, ni har sänkt skatterna med 150 miljarder och trott att det skulle skapa jobb. Ni har sett till att inte öka a-kasseersättningen, för ni tror att det ska tvinga ut folk i jobb. Men om jobben inte finns spelar det ingen roll vilken ersättning man har när man är arbetslös. Det viktigaste för att inte hamna i samma situation som i Frankrike och många andra länder, där man kastar fisk, gödsel och allt vad det är utanför parlamentet när några jobb försvinner, är att människor har en trygghet. Det behövs trygghet både på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen för att kunna göra de stora strukturförändringar som faktiskt har skett i Sverige under sent 1900-tal och in på 2000-talet. Då känner man sig trygg i att kunna gå från det gamla jobbet till det nya. Detta har ni fullständigt misslyckats med, och ni gör ingenting åt det. Det finns 440 000 arbetslösa och ca 6 000 yrkesutbildningsplatser. Det är knappt mätbart. Som jag sade tidigare är det i Landskrona i dag, eller möjligtvis i går, 4 511 arbetslösa, och det är en kommun med 42 000-43 000 invånare. Av dem är 22 erbjudna en arbetsmarknadsutbildning. Det är nästan hårt. Och vad är rådet till de människor som blivit uppsagda från ytterligare företag som flyttar utomlands? De kanske får kraftiga sänkningar av sin inkomst och kanske till och med måste sälja både sin bil och sin villa därför att de inte kan försörja sig, för båda jobbar i samma företag. Är det några fler utbildningsplatser som kommer så att de kan skolas om? Är det någon förbättring av a-kassan som kommer att ske under de närmaste åren om det blir fortsatt borgerlig regering? De här frågorna måste dessa människor få svar på om de ska orka med detta utan att det blir riktiga familjetragedier. Det har hänt på andra ställen. Jag var ombudsman i Byggnadsarbetareförbundet 1993 när 35 procent av våra yrkesverksamma medlemmar var arbetslösa. Det ledde till tragedier trots att man på den tiden hade en a-kassa som motsvarade ungefär 80 procent av lönen. Det händer att människor som har jobbat hela sina liv plötsligt blir uppsagda i 55-årsåldern och kastas ut i tomma intet med mycket låga ersättningar. Den återkommande frågan är därför: Vad kommer arbetsmarknadsministern att göra för att dessa människor ska kunna komma tillbaka i arbete?
Herr talman! Försämringarna av a-kassan är givetvis ett dilemma för de drabbade. Det handlar inte bara om att många lever på samma nivå som försörjningsstödet, för sådan är tyvärr nivån på a-kassan i dag, utan det är också allt fler som har trängts över till försörjningsstöd för att de av olika skäl inte får a-kassa. Steget från försörjningsstöd till arbete är längre än från a-kassa till arbete. Jag hoppas att regeringen gör något åt detta problem eftersom det är allt fler arbetslösa och sjuka inom socialtjänsten, och detta borde framför allt hanteras av Arbetsförmedlingen. Det finns också ett systemfel inom Arbetsförmedlingen eftersom man skickat tillbaka 20 miljarder kronor som inte kunnat användas. Med tanke på hur många arbetslösa vi har borde resurserna kunna användas på ett bättre sätt än att bara brinna inne. Det sättet är att öppna upp för fler utbildningar som de arbetslösa kan gå. Många arbetslösa tvingas i dag söka jobb efter jobb, och även om de inte lever upp till de krav som ställs i jobbannonsen måste de söka. Annars förlorar de sin ersättning. Detta systemfel borde rättas till. Fas 3 är förnedrande eftersom det är gratisarbete. Man får ingen lön fast man jobbar heltid. Det finns också en risk för undanträngning, alltså att det blir billigare för arbetsgivaren att ha folk i fas 3 än att anställa dem. Regeringen borde fundera en vända på detta, för risken är att vi får färre riktiga jobb med fas 3. Det leder ju definitivt inte till jobb. Jag återkommer till de unga som inte gör någonting. Jag hoppas att regeringen har en plan för dem.

Herr talman! Jag tänkte inte gå upp i debatten, men när Anders Karlsson påpekade att Moderaterna är ett parti för sänkta skatter och lönesänkningar ville jag belysa att det femte jobbskatteavdraget började gälla den 1 januari. Anders Karlsson och Socialdemokraterna var emot det i sin budget, men sedan den 1 januari är de för det. Det betyder, apropå ansvar och att finansiera våra reformer krona för krona, att det saknas 12 miljarder kronor i Socialdemokraternas budget. Socialdemokraterna sade som sagt nej till jobbskatteavdraget men är i dagsläget för det. Socialdemokraternas retorik matchar inte politiken de står bakom. Det finns en annan tydlig skillnad mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi vill inte höja skatten på arbete. Det skulle leda till färre jobb, såväl i Skåne och Halland, som jag kommer från, som i övriga landet. Med Socialdemokraternas höjda arbetsgivaravgifter för unga skulle anställningskostnaderna för företag bli betydligt högre. Hur ger det fler jobb, Anders Karlsson? Du talade ju om hur man ska vara jobbskapande som parti. Skattehöjningar på 30 miljarder på jobb och företagande skapar inte fler arbeten. Det är inte jobb eller företagsvänligt. Det är inte bara höjda arbetsgivaravgifter för unga som skulle slå hårt mot ungas jobb i hela landet. Socialdemokraterna vill också förändra RUT som gett många unga kvinnor deras första arbete. Restaurangbranschen är ytterligare en näring där många unga och utrikes födda får in en fot på arbetsmarknaden. Här vill Socialdemokraterna också försvåra och göra det svårare för företagen och för unga som söker arbete. Socialdemokraterna vill backa bandet och höja momsen. Vi moderater är övertygade om att alla jobb behövs för unga, i restaurang, ROT och RUT. Alla jobb behövs, och trösklarna på arbetsmarknaden måste fortsätta sänkas för att främja jobb inom till exempel servicesektorn. Hur ska Socialdemokraterna uppnå sitt mål om lägst arbetslöshet i Europa utan att driva ut arbetssökande ur arbetskraften? Vi har sett exempel på socialdemokratisk politik tidigare då man förtidspensionerade och tog bort människor ur arbetskraften för att få bra siffror. Vi moderater jobbar inte så, utan vi sätter jobben först. Det har blivit 250 000 fler jobb sedan 2006. Det är för att vi moderater och Alliansen jobbar ambitiöst med jobbmålet.

Herr talman! Jag hade inte heller tänkt gå upp i denna debatt men kände likt föregående talare Jenny Petersson att jag inför valet som stundar ska passa på att ta de tillfällen som ges att tala om min politik och vad jag vill för Sverige. Det finns de som försöker bildsätta att Moderaterna är regeringströtta, att Moderaterna inte har några visioner och att Moderaterna inte har något mål för vad vi vill med samhället. Men Moderaterna har ett tydligt mål för vad vi vill med samhället. Beskrivningen av vad det är för samhälle vi vill ha är ganska jordnära och enkel. Vi vill ha ett samhälle där alla har ett jobb att gå till. Vi vill ha ett samhälle där man samtidigt som man är på jobbet vet att barnen är på en bra förskola eller skola som man själv valt bland många alternativ och där barnen är trygga, inte råkar illa ut och lär sig något. Man ska också vara trygg med att gamla mamma på ålderdomshemmet får en bra äldreomsorg och sjukvård. När man sedan kommer hem och det är dags att äta middag med familjen ska man vara trygg med att dottern kommer tryggt hem från fotbollsträningen när mörkret faller på. Det är ingen stor revolution. Det är ingen stor omdaning av samhället. Det är inga grand visions som vi har, utan vi vill enträget arbeta för att sakteligen förbättra samhället lite dag för dag. Jag säger "revolution", för jag tycker att det i den allmänna debatten finns ganska mycket som påminner om hur det var för 80 år sedan, på 30-talet. Vi har utländska makter som hotar med krig. Vi har ett högt tonläge i Putins Ryssland. Vi har främlingsfientliga krafter i Sveriges riksdag, i Europaparlamentet och i närliggande länder i Europa. Vi har också en vänster som mer och mer börjar falla tillbaka till en revolutionär retorik där man vill skapa å, du sköna nya värld. Detta förkroppsligas mest av Miljöpartiet och Feministiskt initiativ men är indirekt understött av Socialdemokraterna. En röst på Socialdemokraterna är en röst på de radikala krafterna till vänster där man blir mer och mer radikal i sina förslag. Mot det står Moderaterna och Alliansen. Vi vill inte göra någon revolution annat än de små stegens revolution. Det vi tror på är att sakta men säkert förbättra samhället. Det handlar om att ha offentliga finanser i balans och att fortsätta arbetet med att göra det enklare för människor att driva och vara verksamma i företag och att starta nya företag baserat på nya innovativa idéer eller affärsupplägg som de har. Men framför allt handlar det om att alla ska ha ett jobb att gå till och att jobben ska bli fler. Vi vill ha fem miljoner människor som arbetar i Sverige och 300 000 fler arbeten fram till 2020. Vi har en slogan som är: Alla behövs. Det kan låta som en klyscha, men den har reell mening i den bemärkelsen att vi tycker att alla typer av jobb behövs. Det tycker inte Socialdemokraterna. De tycker att vissa jobb inte är fina nog. De människor som har chansen att ta de jobben i stället för att leva i utanförskap ska få bidrag, bidrag och bidrag. Lyssna på vad det är för förslag som de kommer med. Det ska vara mer bidrag.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern försöker att hålla sig ifrån det som är huvudpoängen i min fråga. Det är arbetslösheten. Vad ska man göra åt arbetslösheten? Jag läste upp tidigare hur det såg ut med 4 511 arbetslösa i går i Landskrona, en kommun som nu har 43 000 invånare. År 2006 var arbetslösheten 6,6 procent i Landskrona. I dag är den 14,9 procent, för att vara riktigt noga. Kan arbetsmarknadsministern förneka att det blivit en större arbetslöshet? Hon talar om sysselsättningen. Det är nu tredje gången jag ställer frågan. Vad tänker arbetsmarknadsministern göra för de människor som blev uppsagda bara för en månad sedan i Landskrona? Jag tror att det var ca 150 som blev uppsagda för att de flyttade verksamheten utomlands. Tidigare såg man till att de fick en arbetsmarknadsutbildning. Ministern säger: Utbildningarna är mycket längre i dag. Det finns på vissa ställen till och med brist på busschaufförer. Det är inte en speciellt lång utbildning. Det gäller även maskinförare på anläggningssidan. Nog finns det korta utbildningar. Jag kommer åter till frågan om tryggheten. Det gäller att människor är trygga på arbetsplatsen, och det gäller att de är trygga när jobbet tar slut för att de ska komma tillbaka till jobb. Fredrik Schulte talar om att ni ska göra så mycket för de arbetslösa. Jag skulle kunna läsa upp en lång lista där ni har röstat nej. Ni har röstat nej till allmän sjukförsäkring, allmän tjänstepension, 40 timmars arbetsvecka, lagen om anställningsskydd och nej till gratis sjukvård för barn upp till 20 år. Så kan vi fortsätta. Det finns ytterligare 39 som du själv kan titta på i årsberättelsen från TCO-LO Rättskydd AB. Det är försämringar för löntagarna. Till sist vill jag tacka för min tid i riksdagen. Jag började i arbetsmarknadsfrågorna och jag avslutar här.

Herr talman! Regeringspolitiken fungerar inte, säger Anders Karlsson. Alliansen och Moderaterna tar arbetslösheten på största allvar. Vi har prioriterat satsningar för jobb och företagande. Jag nämnde i mitt tidigare anförande det arbete som Moderaterna och Alliansen har gjort. Jag nämnde också att 250 000 fler är i arbete i dag trots lågkonjunktur. Det är något som Socialdemokraterna verkar blunda för. Det är kanske dags att ta bort skygglapparna. Det sägs att sysselsättningen har ökat beroende på att befolkningen har ökat. Det är ett så fel påstående, herr talman. Lyfter vi blicken och ser ut över Europa kan vi ta två länder som exempel. Vi kan ta Nederländerna och Spanien. De har haft liknande befolkningstillväxt som Sverige, ca 400 000. I Nederländerna ser vi en ökning med 70 000 fler i arbetskraften. I Spanien har den minskat med ca 3 miljoner. I Sverige är det 250 000 fler i dag som har ett arbete att gå till. Det är dags att Socialdemokraterna tar lågkonjunkturen på allvar och slutar blunda för verkligheten. Det är valår. Eftersom Anders Karlsson inte kommer att vara med framöver vill jag tacka Anders Karlsson för debatten här i dag. Det är hedrande att ta lite debatt mot Anders Karlsson i kammaren i dag. Halland ligger nära Skåne.

Herr talman! För 30 år sedan, 1984, var Olof Palme statsminister i Sverige. Socialdemokraterna styrde, med tre års undantag, i princip Sverige från 1984 fram till 2006. Vet ni hur många jobb som skapades mellan 1984 och 2006? Det är bara att gå in på SCB:s hemsida och titta på arbetsmarknadsundersökningen. Det skapades ungefär 130 000 jobb. Nu har det, under den värsta lågkonjunkturen i världshistorien sedan depressionen, skapats nästan 300 000 fler jobb. Det är ingen slump, utan det beror på att vi har fört en framgångsrik politik. Vi vill att den politik som man för under de kommande åren ska bygga på samma framgångsrecept, det vill säga offentliga finanser i balans. Det kan låta som någonting väldigt tråkigt, och det kanske inte är så spännande. Det är mycket mer spännande att lova allt till alla som Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och även Socialdemokraterna ägnar sig åt. Det handlar om att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att fortsätta reformera den svenska skolan och fortsätta att göra svensk ekonomi mer konkurrenskraftig. Det handlar om att fortsätta utveckla arbetsmarknaden så att alla människor får plats. Vi ska inte ha en ekonomi där man fasar ut dem som kanske inte har en högskoleutbildning och har svårt att hitta jobb. Det handlar om RUT och ROT-branschen, restaurangbranschen och så vidare. Socialdemokraterna vill på alla sätt tvinga bort dem. De vill ta bort eller halvera RUT och ROT och ta bort restaurangmomsen och nedsatta arbetsgivaravgifter. Det vore en katastrofal väg för Sverige att välja.